Herr talman! I detta betänkande behandlas motionen 698 av mig och några andra ledamöter angående fria resor för värnpliktiga. Den här motionen har i olika sammanhang under de senaste åren återkommit, och i årets motion upprepas ett tidigare framställt yrkande om att de värnpliktiga under sin inkallelsetid borde tillerkännas en form av resebiljett som berättigar till fria resor på SJ:s tåg och bussar. Motionärerna anser att de administrationsoch kontrollåtgärder som nu företas i samband med värnpliktigas fria resor är både kostnadskrävande och i övrigt irriterande. Man skulle kunna undvika detta genom ett system med fria resor. Motionärerna framhåller vidare att många olyckor inträffar under värnpliktigas hemresor i samband med permissioner. Det är väl så att de värnpliktiga på grund av sin ekonomiska situation ofta frestas att åka alltför många gemensamt i bilarna, och likaså torde deras bilar ofta inte vara i önskvärt skick ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom förekommer det inte så sällan att hemresor företas omedelbart efter ganska ansträngande övningar. Beklagliga olyckor har tyvärr inträffat vid sådana tillfällen. En resa med tåg eller buss är enligt motionärernas uppfattning åskilligt mer vilsam än en bilfärd. Det torde vara angeläget att ytterligare pröva denna fråga. Försvarsutskottet säger i sitt betänkande nr 11 att en utökning av antalet fria resor har beslutats och att införandet av ytterligare fria resor i enlighet med motionärernas förslag skulle kräva ca 30 miljoner kronor per år. Utskottet framhåller vidare att en särskilt tillkallad sakkunnig för utredning rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga enligt direktiv av den 16 oktober 1970 skall utgå från de värnpliktigas behovsoch förmånssituation. Det är meningen att denne utredare skall göra en bedömning av hur förmåner av olika slag bör avvägas. I det sammanhanget är det motionärernas förhoppning att utredningsmannen allvarligt skall beakta de synpunkter angående den värnpliktiga personalens hemresor i samband med permissioner som år efter år framförts i olika motioner. Utskottet anför emellertid vidare att dess ledamöter delar den uppfattning som kommit fram vid direktivskrivningen för utredningen, nämligen ”att truppbefälet inte bör mer än nödvändigt belastas med förmånssystemets administrering”. Det har, enligt utskottet, tidigare åtgått alltför mycket arbetstid för utskrivning av färdbiljetter m.m. i samband med de värnpliktigas fria resor. Nu säger sig utskottet ha inhämtat att det skett en betydande förbättring i detta avseende med ingången av 1971. Det är i så fall ett förhållande som motionärerna inte kände till när motionen i år skrevs.

Det har i annat sammanhang, av mig och andra motionärer, anförts som önskvärt att värnpliktsförmånerna utöver de fria resorna kommer att ytterligare förbättras. Jag tror för min del att kostnadsökningarna för dessa förmåner också kan inrymmas inom den kostnadsram som vi har varit ganska ense om här i riksdagen. Herr talman! Jag inser att det lönar sig föga att ställa ett yrkande mot ett enigt försvarsutskott. Jag har emellertid med det anförda velat peka på de förbättringar som kommit till stånd och uttala den förhoppningen att genom den vidare utredningen i ärendet ytterligare förbättringar kan ske.

Herr talman! Det var herr Svanströms som jag tyckte i detta fall ganska oberättigade kritik av tredje vice talmannen, som föranledde mig att begära ordet. Jag vill för kammaren påpeka att herr Svanström är en av våra avgjort flitigaste motionärer vad gäller värnpliktsfrågor. Han har i år i två motioner tagit upp ett stort antal att-satser, varav de två första enligt uppgifter, som vi har fått i utskottet, beräknas dra en kostnad över 150 miljoner kronor. Om försvarets anslagsram skall kunna hållas, får man nog ställa sina krav med en viss moderation.
Herr talman!

De senaste siffror som har Nr 84 framkommit i detta sammanhang antyder tyvärr att en försämring är på — Onsdagen den väg. Jag tror att en förbättring av värnpliktsförmånerna har en betydande 12 maj 1971 effekt för att öka försvarsviljan. TES Specialtjänstuttagna Herr talman! Jag anser inte att vi nu skall ta upp en diskussion om mivlikte pild. detta, men jag är beredd att återkomma på den här punkten. INrap: HERRRas UtoRdS ning m.m.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att en utredning pågår i ärendet och att herr Svanström polemiserar mot ett enigt utskott.

Herr talman! Bara några ord i anslutning till försvarsutskottets betänkande nr 14, i vilket behandlas en motion, nr 1439, av herrar Svanström, Dockered och mig själv, vari vi framhåller önskvärdheten av att värnpliktsutbildningen av läkare och tandläkare samordnas bättre med deras civila utbildning. Vi hävdar att den civila sjukvården bör överta ansvaret för den dagliga sjukvården vid fredsförbanden. Därmed minskas krigsmaktens behov av värnpliktiga läkare och tandläkare. För att åstadkomma en samordning är det nödvändigt att genom överenskommelse mellan sjukvårdens huvudmän och de militära myndigheterna finna lämpliga former härför, administrativt och inte minst ekonomiskt. Det får ju inte bli fråga om ett övervältrande av kostnaderna på den civila sjukvårdens huvudmän utan det måste bli så att full kompensation skall erläggas till den huvudman som tar hand om den sjukvårdande uppgiften. De fördelar som en samordning kan ge såväl från ekonomiska synpunkter som när det gäller landets samlade resurser talar för att en samordning av den civila och militära fredssjukvården skall komma till stånd. 195 Utskottet har pekat på att en viss samordning av resurserna för civil och militär sjukvård och tandvård i fred förekommer och att tjänstgöringsdagar för värnpliktiga läkare utnyttjas i viss utsträckning inom den civila sjukvården. Utskottet avstyrker motionen med att hänvisa till pågående samarbete inom sjukvårdsområdet och nuvarande brist på resurser för en annan arbetsfördelning. Då ett enhälligt utskott avstyrkt motionen och då jag finner att utskottet är relativt positivt i sin skrivning, har jag inte för avsikt att yrka bifall till motionen, men jag förbehåller mig rätten att återkomma i detta ärende.

Herr talman! Eftersom det här rör sig om en principiellt viktig fråga finner jag utrikesministerns svar, som jag tackar för, en aning förbryllande, Det är väl ändå angeläget att vi försöker komma till klarhet om den situation som till Sverige från ett diktaturland invandrade personer kan råka i.

En liknande vädjan kom även från den grekiske exilledaren Andreas Papandreo. Ändå gav utrikesministern i januari 1969 exekvatur åt en nyutnämnd göteborgskonsul. Det är vid det konsulatet som den principiellt tvivelaktiga verksamheten har uppkommit. Nu visar det sig att den nye generalkonsuln redan i juni 1969 fick avskeda den konsulatsekreterare som nu står under misstanke för grov urkundsförfalskning. Den personens verksamhet var tydligen sådan att konsuln inte längre kunde behålla honom. Den nye generalkonsuln fann situationen för sin egen del ohållbar och lämnade in en ansökan om avsked i september 1969. Sedan har det ju visat sig att Göteborgspolisen under tiden september 1969 — mars 1971 sett ett antal passförlängningar som har gjorts av den tidigare konsulatsekreteraren i Göteborg och att de förlängningarna under ett och ett halvt års tid godtagits som giltiga av Göteborgspolisen. Man frågar sig om inte polismyndigheterna borde ha gjort någon kontroll hos länsstyrelsen beträffande befogenheterna hos den som utfärdat dessa pass. Vidare fick utrikesministern information om ett förfalskat pass redan den 5 april i år. Den upplysningen har också nått polismästaren i Göteborg, rikspolischefen, inrikesministern och generaldirektören för invandrarverket. Det som tycks ha hänt är att UD efter den 5 april i år inte har vidtagit någon annan åtgärd än att i början av maj ”i all vänlighet upplyst grekiska ambassaden att ett förfalskat pass omhändertagits”. Det anser sig nu inte utrikesministern kunna bekräfta. Jag kan inte låta bli att uttrycka min förvåning över att man mellan den 7 april och den 19 april, då mannen försvann till utlandet, inte ens har förhört honom om passförfalskningarna och inte heller har riktat en omedelbar fråga till den grekiska ambassaden, Den här passaffären har ju blivit mycket och principiellt uppmärksammad, så att grekerna i Borås med omnejd nu på eget initiativ är i färd med att genom en Boråstidning insamla de falska passen för att överlämna dem till den utredande polismyndigheten. Det gäller alltså i hög grad en allmän fråga, och att det inträffade är allvarligt måste väl ändå utrikesministern medge. Kan man vara säker på att något liknande inte kommer att inträffa på nytt? Det gäller ju en verkligt utsatt kategori av invandrare, som statsmakterna måste måna sig om.

Herr talman!

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona har frågat om jag överväger pröva möjligheterna av en sådan skärpning och effektivisering av gällande uppbördssystem att skatteoch kronofogdemyndigheterna får möjlighet att på ett tidigare stadium än vad som nu är fallet vidta erforderliga åtgärder mot företag som underlåter att inleverera innehållen källskatt. Jag vill först understryka att de allra flesta arbetsgivare sköter källskatteuppbörden på ett tillfredsställande sätt. Men det finns personer som uppsåtligen själva tillgodogör sig de anställdas källskattemedel, ibland för kortare tid men också genom att företaget helt enkelt konsumerar skattepengarna. Kontrollen över arbetsgivares uppbörd måste därför skärpas. Så blir också fallet fr.o.m. nästa år. Då skall nämligen arbetsgivaren varje uppbördstermin när han är skyldig att betala källskatt för anställd lämna en särskild uppgift om storleken av de anställdas källskatt. Därigenom blir det möjligt att tidigare än för närvarande upptäcka och beivra betalningsförsummelse, Den som inte lämnar sådan uppgift eller lämnar felaktig uppgift kan dömas till fängelse i högst ett år. Det nuvarande maximistraffet för underlåten källskatteinbetalning, fängelse i sex månader, höjs samtidigt till fängelse i ett år. Utöver vad jag nu nämnt har åtgärder vidtagits för att kontrollen över källskatteuppbörden skall effektiviseras. I samband med tillkomsten av riksskatteverket förstärktes nämligen den organisation som avser central tillsyn över arbetsgivarkontrollen. Därigenom kan riksskatteverket bättre övervaka att de lokala skattemyndigheterna kontinuerligt reviderar lönebokföringen hos arbetsgivare, särskilt sådana som visat försummelse i uppbördsavseende eller kan misstänkas vara på obestånd. I dessa avseenden medverkar kronofogdemyndigheterna med upplysningar.

Herr talman! Herr Ångström har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder för att förhindra att kommuner tvångsvis skiljer åldringar, intagna på ålderdomshem, från varandra sedan de under livslång levnad vant sig vid varandras stöd och närvaro. Om två makar eller andra personer, som sedan lång tid tillbaka bott tillsammans, vistas i ålderdomshem bör de naturligtvis inte skiljas från varandra utan att det finns alldeles särskilda skäl för detta, Oavsett om de gamla bor i ålderdomshem eller ej kan t.ex. den situationen uppkomma att en av dem drabbas av sjukdom som gör det nödvändigt att han bereds vård på sjukhus. Jag är övertygad om att de kommunala myndigheterna i dessa frågor tar hänsyn till de gamlas önskemål i största möjliga utsträckning.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret, Problemet som jag velat belysa med min fråga, rätten för åldrande makar att bo och leva tillsammans sedan de intagits på ålderdomshem eller för långvård, är ett svårlöst problem mot bakgrunden av den platsbrist inom åldringsoch långtidsvården som råder i vårt land. Man kan plocka fram en del typfall, där min frågeställning är särskilt aktuell. Det vanligaste är nog fallet där båda makarna är intagna på ålderdomshem och den ena maken är mera svårskött och tangerar gränsen till att vara ett långvårdsfall. Åldringsvården är en angelägenhet för primärkommunerna, medan långtidsvården ligger på landstingen. Då finns det i en del kommuner uttalade ambitioner att få över kostnadsansvaret till landstinget och frigöra en plats på ålderdomshemmet. Med ett fördjupat samarbete mellan de aktuella primärkommunerna och landstingen kunde en kostnadsöverenskommelse ha nåtts så att ålderdomshemmet satt in de vårdresurser som behövs i fall där en relativt frisk maka eller make kan uträtta mycket. Landstinget skulle i det fallet ha svarat för kostnaden. Motsatt förhållande kunde också vara en möjlig lösning, där båda makarna är intagna på en långtidsvårdsinrättning, men den ena maken är så pass kry att hon eller han finns under rubriken åldringsvård. Ett annat typfall är där den ena maken är så pass kry att det går bra att klara sig i hemmet, ensam eller genom insats av hemsamarit eller annan hemhjälp, medan den andra maken kräver en mera omfattande vård. Även här kan ett samarbete mellan huvudmännen för de olika vårdnivåerna — landstingen och primärkommunerna — åstadkomma praktiska lösningar som hindrar den tragedi som det innebär att två människor som levt tillsammans ett långt liv plötsligt måste skiljas. Omsatt på norrländska förhållanden kan det också innebära geografiska avstånd som gör besök hos varandra omöjliga. Jag sade inledningsvis att det många gånger är ett svårt problem att klara av för de inblandade huvudmännen, och det kräver en långtgående samordning mellan primärkommunernas och landstingens insatser. Som alltid beror lösningen på de människor som är inblandade i beslutsprocessen — läkare, sköterskor, föreståndare och annan vårdpersonal, socialvårdare på olika nivåer och sist men viktigast förtroendemännens inställning. Det viktigaste är att få fram känslan för de människor som saken gäller, att praktiskt ordna det på lämpligaste sätt. Jag tror att jag kort kan formulera detta så att vårdplaneringen bör ske med båda makarna medräknade, så att livslånga band inte behöver brytas sent in i ålderdomen, Denna vårdplanering har tyvärr inte slagit igenom i det praktiska handlandet ute i landet, det visar ett flertal upprörande fall, och jag tror att det behövs en ytterligare upplysande verksamhet och kompletterande anvisningar i denna vårdnadsfråga.

Herr talman! Herr Ångström bör känna till att särskilt åldringsvården i många olika avseenden är prioriterad, Jag vill bara nämna att vi i början av 1960-talet hade ca 60 000 platser på ålderdomshem och sjukhem. Vi är i dag uppe i siffran 100 000. Det var ca 80 000 gamla och handikappade människor som fick stöd och hjälp genom hemsamariter etc. i början av 1960-talet. Siffran är i dag uppe i närmare 300 000. Såväl då det gäller läkarutbildningen som då det gäller investeringarna inom sjukhusbyggandet har framför allt långtidsvården prioriterats. Vi är alltså på väg mot en utveckling där vi i hög grad förstärker resurserna på detta område, och det är angeläget av många olika skäl. Jag vill fästa herr Ångströms uppmärksamhet på att man bör känna till att det finns ett etablerat samarbete mellan landstingen och kommunförbundets länsavdelningar. Både Landstingsförbundet och Kommunförbundet har här just rekommenderat samarbete och samverkan då det gäller åldringsvården och långtidsvården. Inom vissa landsting har man med anledning av dessa rekommendationer skapat samrådsorgan. Landstingsförbundet beslöt förra året rekommendera landstingen att vidareutveckla detta samarbete med primärkommunerna och ta initiativ för att åstadkomma ett brett samarbete över hela det sociala fältet.

Herr talman! Jag vill bara kort kommentera socialministerns senaste inlägg med att säga att jag mycket väl känner till den prioritering som har gjorts då det gäller både åldringsvården och långtidsvården. Jag måste emellertid konstatera att detta samarbete mellan landstingskommunerna och primärkommunerna beträffande de olika vårdformerna, som socialministern skisserar upp, ännu inte fungerar tillfredsställande i de enskilda fallen. Alltför många fall kommer tyvärr i dagen där det visar sig att de som handlägger frågorna inte sätter människan i centrum utan låter kostnadsaspekten bli avgörande, Det är just detta förhållande som jag har velat belysa med min frågeställning.
Herr talman! Jag kan inte bedöma i vilken grad detta rekommenderade samarbete har etablerats i de enskilda kommunerna, men jag föreställer mig att eftersom såväl Landstingsförbundet som Kommunförbundet starkt understrukit angelägenheten av samarbete och samverkan kommer detta också att sätta sin prägel på utvecklingen. Jag är väl medveten om att det på sina håll kan uppstå problem när det gäller det delade huvudmannaskapet, och den frågan är inte heller ny. Men detta är i så många olika avseenden en resursfråga, och det är därför som jag i mina tidigare inlägg har velat understryka att dessa områden har fått stark prioritet just nu och säkerligen kommer att få detta under 1970-talet i dess helhet.

Herr talman! Herr Adolfsson har frågat mig om jag anser att staten genom ekonomiskt stöd bör medverka till verksamhet av det slag som bedrivs på exempelvis det s. k; Alltinget i Stockholm. Jag vill framhålla att Alltinget är en kommunal verksamhet, som drivs av socialnämnden i Stockholm. En ansökan om statsbidrag till denna och liknande verksamhet i Stockholm enligt reglerna om bidrag till de kommunala nykterhetsnämnderna har avslagits av socialstyrelsen. Styrelsens beslut har överklagats hos Kungl. Maj:t, som i vanlig ordning kommer att pröva ärendet.

Herr talman! Jag vill fästa herr Adolfssons uppmärksamhet på att det första ärende som gäller Alltinget är den framställning som socialstyrelsen har behandlat och som den också har avslagit. Jag hänvisar till mitt svar Jag vill inte här närmare gå in på en diskussion om utformningen av den verksamhet som Stockholms kommun driver vid Alltinget. Det är en rent kommunal angelägenhet. Någon värdering av verksamhetens art ligger inte heller bakom socialstyrelsens avslag, utan det har grundats på att man har funnit att den här framställningen inte faller inom de ramar som gäller för statsbidrag. Sedan, herr Adolfsson, vill jag bara göra ett tillägg. Såvitt jag vet var den här frågan föremål för en ingående behandling i berörda nämnder i Stockholm. Vid ärendets behandling i stadskollegiet deltog en av herr Adolfssons egna partivänner, herr Haglund, som enligt uppgift ansåg att Alltinget innebar en kraftig satsning på något nytt och banbrytande och hälsade dess tillkomst med tillfredsställelse. Jag tycker att herr Adolfsson skall ta ett samtal med sina vänner just här i Stockholm, som ju är de som har startat verksamheten och har ansvaret för den. Jag skall inte ta upp en diskussion om narkotikaproblemet. Det är allvarligt, det är bekymmersamt ur många synpunkter, men eftersom jag är medveten om, herr talman, att en interpellation föreligger — som inom den närmaste tiden kommer att besvaras — gällande just narkotikafrågorna, avstår jag från att gå in i debatt om den saken,

Herr talman! Ni måste lyssna på vad jag säger, herr Adolfsson. Det utgår inga statsbidrag till Alltinget och det vill jag ytterligare en gång slå fast. Vi får en interpellationsdebatt om några få dagar om socialvården, och jag vill gärna rekommendera herr Adolfsson att i varje fall lyssna till den debatten. Det jag nu svarat på är en enkel fråga och därför skall jag inte ta upp hela den problematiken. Välkommen till kammaren på måndag!

Herr talman! Herr Tobé har frågat mig om jag anser att 1970 års riksdagsbeslut om medgivande till visst intrång i Stora Sjöfallets nationalpark kan utnyttjas innan riksdagen beslutat om medel till anläggande av Ritsems kraftstation. För att kraftstationsbygget skall kunna påbörjas krävs att erforderliga medel härför anvisas av riksdagen. Några anläggningsarbeten som innebär intrång i nationalparken får sålunda inte utföras, om inte riksdagen anvisar medel för arbetena. Något sådant intrång har ej heller skett. Vad nu sagts utgör inte hinder för vattenfallsverket att med stöd av meddelade tillstånd göra sedvanliga förundersökningar inom nationalparken. Sådana förundersökningar har också gjorts vid flera tillfällen. Sålunda har enligt ett beslut av Kungl. Maj:t den 17 oktober 1957 företagits undersökningar i form av diamantborrningar, seismiska jorddjupmätningar, geodetiska stödmätningar samt avvägningar, Vidare har bl.a. i år verkställts stakning för byggande av väg till kraftstationen vid Ritsem.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

I Vattenfalls egen tidning säger man att man bett att få pengar för att kunna ta med denna väg i Ritsemobjektet, men att riksdagen redan förra året lämnat själva medgivandet att gå in i nationalparken. Jordbruksutskottet tog med anledning av en motion av herr Häll m.fl. upp denna fråga om väg, men den är helt bunden till det projekt som gällde utbyggande av Ritsem och reglering av Autajaure och Sitasjaure. Vattenfall vill kunna exploatera hastigt när beslutet, som man hoppas, fattas av riksdagen och gjorde en framställning till Kungl. Maj:t den 22 februari i år om att få bygga vägen och få lägga in den i sitt projekt. Tidigare hade Vattenfall tänkt åka över isen eller ta sig fram på andra sätt. Jag tycker att det är litet underligt att Kungl. Maj:t då omedelbart svarade till domänverket, som alltså övervakar nationalparken: ”Riksdagens beslut innebär bl.a. att riksdagen inte motsätter sig det intrång som en eventuell vägbyggnad utmed Suorvasjöarnas strand skulle innebära.” Vidare skriver Kungl. Maj:t: ”Kungl. Maj:t medger vattenfallsverket rätt att göra intrång i Stora Sjöfallets nationalpark för framdragande av väg utmed norra stranden av Suorvasjöarna.” Anser verkligen statsrådet att det var så bråttom att man redan i februari behövde lämna detta besked? Det hade väl gått an om man lämnat beskedet till Vattenfall — det antar jag att Kungl. Maj:t gjort, men det gäller ett annat departement — att verket skulle få lägga in denna väg i sin planering. Det framgår väl också av det utskottsbetänkande som vi diskuterade i går. Men det är underligt att Kungl. Maj:t givit klarsignal till domänverket, som är övervakare, om att riksdagsbeslutet skall förstås så att det är klart när det gäller alla intrång i detta fall, oberoende av om de sätts i förbindelse med Ritsem eller inte. Jag anser inte att det var så bråttom. Jag undrar varför statsrådet hade sådan brådska den gången.
Herr talman! När riksdagen fattar ett beslut, som regeringen skall expediera, kan regeringen inte gärna underlåta detta. Riksdagen fattade beslut som innebar medgivande till intrång i Stora Sjöfallets nationalpark, och regeringen expedierade riksdagsbeslutet — varken snabbare eller långsammare än vad man gör med alla andra beslut. Man har meddelat vederbörande myndigheter — domänverket och Vattenfall — att riksdagen har medgivit intrånget, och då innebär det att Vattenfall får göra förarbeten och undersökningar. Det har Vattenfall alltid fått göra — det vet herr Tobé mycket väl — och ingenting annat har skett. Men däremot gäller ju fortfarande att man inte får ta ett enda spadtag för själva anläggningen innan riksdagen har lämnat erforderliga pengar. Vad som här har skett är således vad som alltid har skett vid sådana här projekt. Det finns därför ingen anledning att anmärka på att regeringen effektuerar de beslut som riksdagen fattar. Om jag inte effektuerat detta beslut hade KU med all rätt kunnat anmärka på mig, och det vill jag inte att KU skall behöva göra, för jag har varit med i riksdagen för länge för det.
Herr talman! Det är bra med flinka expeditioner. Men det var ju så att riksdagen inte alls godkänt det här intrånget i nationalparken fristående, utan riksdagen har sagt att man inte vill motsätta sig det ytterligare intrång som en eventuell vägbyggnad skulle innebära, satt i förbindelse med hela Ritsemprojektet. Det var förutsättningen för att man skulle bygga vägen. Jag förstår alltså om man fattar det beslutet inom industridepartementet att lägga in dessa pengar i Vattenfalls projektering. Men inte skall jordbruksdepartementet ge klarsignal för intrång i nationalparken — det kan inte vara riktigt. — När nu statsrådet säger att han har denna uppfattning, så vågar jag ha motsatt uppfattning, och det är alltså risk för anmärkning från konstitutionsutskottet på den grunden.
Herr talman! Men det har ju inte skett något intrång i Stora Sjöfallets nationalpark, utan vad som skett är att man har gjort de förarbeten och undersökningar som man har fått göra enligt ett beslut av Kungl. Maj:t 1957, för övrigt fattat av vår gamle gemensamme vän Nils G. Hansson i Skegrie, som då var jordbruksminister. Det är ingenting nytt som har inträffat. Intrånget för vägbygget har ännu inte skett och kan inte ske därest riksdagen inte anvisar pengar, så jag förstår inte herr Tobés fråga. Det har inte skett något intrång. Vägbygget är inte påbörjat — det får inte påbörjas innan riksdagen anvisar medel. Däremot får man göra de undersökningar som behövs om riksdagen kommer att anvisa pengar.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat om jag har för avsikt att vidta sådana åtgärder att ur miljösynpunkt störande inslag i fjällvärlden, t.ex. okynnesåkning med snöskoter, motverkas. Jag kommer att begränsa mitt svar till det exempel som herr Nilsson nämnt i sin fråga. Snöskotern är ett värdefullt kommunikationsmedel, särskilt i vägfattiga trakter. Användningen av snöskotern innebär emellertid vissa olägenheter, och det är därför enligt min mening klart att användningen av den måste regleras. Under senare år har tillkommit andra slags terrängfordon, vilkas användning också kan föra med sig betydande olägenheter, t.ex. från miljösynpunkt. Därför bör regleringen ta sikte på alla slags terrängfordon. Inom jordbruksoch kommunikationsdepartementen pågår beredning av två betänkanden som behandlar bl.a. snöskotern. Det ena avser terrängkörningen och färdselrätten och det andra fordonet och föraren. Det är naturligt att det sker en samordning av dessa frågor. Beredningen av dem är ännu inte slutförd och jag är därför inte beredd att nu ange vilka konkreta åtgärder som lämpligen bör vidtas.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för hans svar. Det var tillfredsställande, Jag vill här något belysa bakgrunden till min fråga. Efter en hård arbetsperiod kom jag i fjol våras upp till Tärnafjällen och sökte mig tidigt på morgnarna på skaren upp till höjderna, där jag njöt av sikten mot Okstindarne och allt annat vackert samt berömde mig av att vara i den stora stillhet som råder där uppe, enligt vad jag bl.a. här i riksdagen har förklarat. Men plötsligt bröts stillheten av ett frenetiskt smatter från tre snöskotrar, som i vansinnesfart — som jag upplevde det — kom körande i rask följd över vidden. Under de dagar jag var där uppe upplevde jag om och om igen att stillheten bröts på detta sätt. I år har det varit ännu värre, säger människor som har stugor i trakten. Någon sade till mig: Det är olidligt! Kan detta verkligen få fortsätta? Jag vill inte åt snöskotrarna. De människor som för renskötsel, skogsarbete eller vanliga resor i väglöst land behöver en snöskoter skall kunna använda den. Jag vill t.o.m., att de skall ha skattefri bensin, eftersom det i många fall saknas vägar och vederbörande därför inte heller kör på några vägar. Men det är larmet och smattret från den onödiga trafiken som vi måste komma åt. Det förekommer också jakt från skoter. Det är störande för viltet under vissa tider på året, och det föreligger också risk för floran, för markens växter, när man kör snöskoter över barställen. Sådana körningar i raggarstil är onödiga och skadliga. Jag förstår att jordbruksministern inte nu kan säga vilka åtgärder man tänker vidta i detta fall. Det går inte att säga det på detta stadium. Men skulle det inte kunna gå att tillgripa beskattning? Jag är ingen vän av höjda skatter, men dessa okynneskörningar måste på något sätt stävjas. Övervakningen är kanske svår, men huvudsaken är att de åtgärder som nu aviserats i det svar som här lämnats vidtas, och vidtas snart! Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Som framgår av mitt svar delar jag herr Nilssons i Agnäs uppfattning om detta problem. Jag kan också meddela att det råder förbud mot körning med snöskoter i våra nationalparker, med undantag för samerna i Padjelanta nationalpark, De har där rätt att använda snöskoter vid renskötseln. Man skall alltså veta att i nationalparkerna får inga andra använda snöskotrar. Det är en övervakningsfråga, men så är det faktiska förhållandet.
Herr talman! Detta var för mig en överraskande upplysning. Det har upplysts att det i svensk TV har sänts ett program, där man visat en tävling med snöskoter efter Kungsleden. Jag kan inte stå för den uppgiften, eftersom jag inte själv har sett programmet, men det går ju att kontrollera. Det påstås alltså att man även i marker av nationalparkskaraktär — och Kungsleden går ju genom nationalpark — rusar fram med 120 km i timmen, Och det sägs alltså att det programmet har sänts i svensk TV. Om detta är riktigt, måste man fråga om övervakningen inte är helt otillräcklig.
Herr talman! Jag har inte fått någon uppgift om att det förekommer tävlingskörningar med snöskoter inom nationalparkerna. Ett faktum är dock att ingen annan än samerna får köra snöskoter i Padjelanta nationalpark. Jag vet emellertid att samerna kör även i de andra nationalparkerna. Men andra människor som äger snöskotrar får inte köra där,

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag avser vidta Nr 85 åtgärder för att ersättning för skördeskada skall kunna utbetalas snabbare Torsdagen den än som nu sker. 13 maj 1971 Skördeskadeskyddet omfattar alla brukningsenheter i landet med minst 2 ha åker, dvs. 165 000 enheter. Årligen framförs önskemål om förbättringar av skyddet. Man vill å ena sidan att skyddets effektivitet förbättras, vilket kräver ytterligare statistiskt underlag, och å andra sidan att utbetalning av skördeskadeersättningarna skall ske tidigare. Det är inte alltid praktiskt möjligt att tillgodose dessa båda önskemål samtidigt. För 1970 års skörd har åtgärder vidtagits för att åstadkomma ökad rättvisa inom systemet, vilket medfört att utbetalningarna något försenats, Dessutom har konflikten på arbetsmarknaden i år bidragit till vissa förseningar. Inom skördestatistiska nämnden arbetar man med den av herr Gustavsson aktualiserade frågan, och jag finner därför ingen anledning att nu vidta någon speciell åtgärd.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Vi har i dag den 13 maj. Cirka sju månader har gått sedan förra årets skördeskador konstaterades, och ännu har de drabbade lantbrukarna inte erhållit någon ersättning från skördeskadeförsäkringen, Ett sådant system är oacceptabelt ur den enskildes synpunkt.

Jag har mycket svårt att förstå att det ena skulle förskjuta det andra. Jag vill klart understryka, att det är behov av en förbättring av skyddet, men det är också ett starkt behov av att dessa pengar betalas ut. Skadorna drabbar olika regionalt, och produktionen har olika inriktning i olika regioner, Man kan ställa sig frågan om det inte skulle finnas möjligheter att bearbeta materialet regionalt och på så sätt inte fördröja utbetalningarna tills hela materialet är bearbetat. Slutligen säger statsrådet, att skördestatistiska nämnden arbetar med denna fråga, och därför anser han sig inte behöva vidtaga någon speciell åtgärd. Jag hoppas emellertid att man inom nämnden kommer fram till metoder som gör systemet effektivt, och jag hoppas också att statsrådet vill medverka till det.
Herr talman! Jag kan inte ha mer än ett enda önskemål, och det är att dessa pengar utbetalas så fort som möjligt. Men vi kan inte förändra vissa ting, Ersättning kan inte betalas ut på grundval av preliminära beräkningar av skörderesultatet. 1969 gjordes en undersökning för att man skulle se hur det utföll. En preliminär beräkning gjordes i november 1969, och det visade sig att bönderna skulle ha gjort mycket stora förluster om man hade följt den beräkning 17 en, Vi får finna oss i att vänta tills de objektiva skördeskadeuppskattningarna föreligger, och det är i februari månad, Det går inte att få fram det materialet fortare. Jag har inte kunnat finna någon metod, och det har inte heller skördestatistiska nämnden kunnat. Även vår oljeväxtskörd och sockerbetsskörd måste komma med, och det är i februari månad vi får uppgifterna.

Allt detta gör att det dröjer innan man får fram hela bilden av skördeskadornas omfattning, I februari-mars har man en definitiv uppfattning om hur mycket som skall betalas ut. Tidigare har utbetalningarna kunnat göras i april månad, men det har fördröjts i år på grund av konflikten. Mitt enda intresse är att utbetalning sker så fort som möjligt. Medveten om att vi aldrig kan få utbetalningarna så snabbt som vore önskvärt har regeringen emellertid nu föreslagit riksdagen att jordbrukare som kommer i likviditetssvårigheter på grund av skördeskada skall kunna få kreditgarantier i väntan på ersättningen. Jag kan alltså inte lova herr Gustavsson i Alvesta att göra mer än vad skördeskadestatistiska nämnden kan komma fram till.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag vill medverka till att innan SJ fattar beslut om nedläggning av busslinje samråd sker med kommun som berörs av nedläggningen. Kungl. Maj:t har meddelat föreskrifter enligt vilka det ankommer på SJ att självt fastställa turlistor för sin busstrafik, varvid man skall samråda med vederbörande länsstyrelse, för så vitt det inte är fråga om endast mindre väsentliga ändringar av gällande turlistor. Berörda trafikföretag, kommuner och andra intressenter skall beredas tillfälle att yttra sig i frågan. I linje härmed har man inom SJ utvecklat en praxis för kontaktoch informationsverksamheten gentemot kommunerna när det gäller busstrafiken, Enligt denna informerar man — ofta genom personliga kontakter — berörda kommuner, innan man genomför mer väsentliga trafikförändringar. Därvid ges tillfälle till överläggningar om i sammanhanget föreliggande önskemål,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

Men nu är verkligheten inte så idyllisk som svaret kan ge anledning att tro. Jag konstaterar att trafikutskottet i sitt betänkande nr 6, som vi skall behandla om en stund här i kammaren, har samma uppfattning som statsrådet. I betänkandet heter det nämligen: ”I vad gäller nedläggning av busslinjer torde också visst samrådsförfarande med berörda kommuner, myndigheter etc, tillämpas.” Jag vet att statsrådet i kammaren inte kan diskutera ett enskilt fall, och därför kommer jag efter debatten att meddela statsrådet det enskilda fallet. Jag har dock i min hand en skrivelse av den 27 april i år från en distriktschef i SJ till en kommun, I skrivelsen konstateras att en viss busslinje inte är bärkraftig. Skrivelsen slutar: ”Vi nödgas därför meddela att vi fr o m tidtabellsskiftet den 23 maj i år kommer att helt lägga ned trafiken på linjen ifråga.” Punkt och slut — utan någon som helst förvarning till kommunen meddelar man bara detta. Det är ju ett förhållande som inte kan tolereras. Jag vädjar därför till statsrådet att se till att det statliga verket lär sig att läsa innantill och följer de bestämmelser som finns utfärdade.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har i anledning av SJ:s förslag till ändrad distriktsindelning frågat mig, om jag anser det vara tillfredsställande att förberedelser vidtas för genomförande av detta förslag innan beslut härom har fattats. Herr Rydén har frågat mig, om senareläggandet av propositionen angående SJ:s omorganisation innebär att jag avser att i höst lägga fram förslag, enligt vilket personalen på berörda platser skulle åläggas att flytta till annan ort med bara några veckors varsel, Jag avser att besvara såväl interpellationen som den enkla frågan i ett sammanhang. Ett eventuellt genomförande av en omorganisation av här ifrågavarande slag kräver ett mycket omfattande förberedelseoch planeringsarbete. Särskilt med hänsyn till angelägenheten att på bästa sätt söka lösa den berörda personalens problem och i möjlig mån tillgodose dess önskemål i fråga om arbetsuppgifter och tjänstgöringsort under ändrade organisatoriska förutsättningar är det önskvärt att personalplaneringsarbetet kommer i gång så snart som möjligt. SJ och ifrågavarande personalorganisationer har också på ett tidigt stadium kommit överens om en omedelbar igångsättning av detta planeringsarbete. En uttalad förutsättning har då varit att arbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att det för statsmakterna föreligger full handlingsfrihet i valet mellan ny och oförändrad organisation. Några genomförandeåtgärder har självfallet inte varit aktuella, så länge statsmakterna inte tagit ställning till organisationsförslaget. Givetvis kan sägas att SJ löper risken att ha gjort ett omfattande förberedelseoch planeringsarbete i onödan, nämligen för det fall dess förslag till omorganisation i stort skulle avvisas. Mot detta kan framhållas att SJ — för det fall dess förslag i huvudsak skulle bifallas — genom den utförda personalplaneringen väsentligt kan ha reducerat de omställningstider och minskat de olägenheter i övrigt för personalen som följer med en sådan här mera genomgripande omorganisation. Den omständigheten att frågan om SJ:s omorganisation kommer att underställas riksdagen vid en något senare tidpunkt än förutsett kan ju från personalens synpunkt sägas vara ett ytterligare skäl för att genom en långt driven förberedande personalplanering undvika att personalen — för det fall statsmakterna i stort beslutar i enlighet med förslaget — under ytterligare viss tid därefter skall känna osäkerhet om sin placering i den nya organisationen. I anslutning till herr Rydéns fråga vill jag slutligen framhålla, att senareläggningen av propositionen rimligen bör följas av en motsvarande förskjutning av den tidpunkt från vilken en av riksdagen godtagen ny organisation skall tillämpas. Genomförandeperiodens längd får därefter bli beroende i första hand av möjligheterna att på ett smidigt och hänsynsfullt sätt lösa de personalproblem som följer med omorganisationen,

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Frågan om SJ:s förslag till ny distriktsindelning har väckt berättigad uppmärksamhet och diskussion, och det är inte att förvåna sig över. Samtidigt som vi har en intensiv debatt om utlokalisering av statliga företag från Stockholmsområdet kommer SJ med förslag i helt motsatt riktning, ett förslag som för södra Sverige innebär en koncentration av verksamheten till ett annat storstadsområde, nämligen Malmöregionen. Det innebär att Sydöstsverige får en indragning av ett kvalificerat samhälleligt serviceorgan, och detta kommer att medföra försämrade betingelser för befolkningen och näringslivet i dessa områden, eftersom det blir orimligt långa avstånd till föreslagna distriktskontor. Frågan om SJ:s planer var ett viktigt inslag i 1970 års valrörelse i Kronobergs län, och i oktober förra året ställde jag en fråga till kommunikationsministern, om han var beredd att låta riksdagen ta ställning till förslaget. I det svar jag fick den gången av kommunikationsministern erhöll jag beskedet att så skulle bli fallet. Jag kunde tacksamt notera detta besked från statsrådet, eftersom det sannolikt var SJ-ledningens tanke att frågan skulle avgöras utan riksdagens hörande. I januari igångsatte SJ sin personalplanering med bl.a. informationskonferenser i Växjö, där personalen då informerades om detaljerade planer med utgångspunkt från att SJ:s förslag skulle genomföras. SJ begärde då att personalen före den 25 januari skulle framställa önskemål om framtida placering. Detta SJ:s agerande anser jag vara mycket märkligt, och det var i det läget som jag framställde den interpellation som jag i dag har fått svar på. I det svaret säger statsrådet att ett eventuellt genomförande av en omorganisation av här ifrågavarande slag kräver ett omfattande förberedelseoch planeringsarbete. I denna statsrådets uppfattning vill jag helt instämma, men kvar står dock det anmärkningsvärda att SJ vidtar så långt gående förberedelser på personalsidan innan riksdagen har fattat sitt beslut. Jag anser detta vara en principiellt viktig fråga från riksdagens synpunkt. Om man ser riksdagens funktion såsom den suveräna församling som har att fatta beslut, vill jag hävda att först har riksdagen att fatta beslut i denna fråga och därefter, om riksdagen beslutar om omorganisation, har SJ att igångsätta förberedelserna för personalens förflyttning. I och med att statsrådet lägger fram en proposition är det ju inte avgjort att förslaget vinner riksdagens bifall. Det kan också tänkas att riksdagen beslutar om en omorganisation men inte helt i överensstämmelse med propositionens innehåll. Nu säger statsrådet: ”Några genomförandeåtgärder har självfallet inte varit aktuella — — —.” Nej, om det skulle vara någon mening med att förelägga riksdagen frågan, hade det varit högst anmärkningsvärt om sådana åtgärder hade vidtagits. Statsrådet säger vidare: ”SJ och ifrågavarande personalorganisationer har också på ett tidigt stadium kommit överens om en omedelbar igångsättning av detta planeringsarbete.” Jag tillåter mig att sätta ett mycket stort frågetecken för detta påstående.

Ju längre det förberedelsearbetet får fortgå ostört, desto mer undermineras möjligheterna till att remissinstansernas uppfattningar skall få någon effekt. Man kan fram emot våren hamna i en situation, där redan vidtagna åtgärder i fråga om personaldispositioner och annat rättfärdigar felaktiga beslut. Då har remissförfarandet slutgiltigt degraderats till ett narrspel och remissinstanserna till en grupp skrivande dockor. Då har också makten i statsförvaltningen helt tagit loven av det kritiska förnuftet — åtminstone i många SJ-anställdas ögon.” Jag kan inte fatta detta såsom ett uttryck för att man här skulle ha varit överens om denna planering. Enligt ett SJ-cirkulär den 8 december skall en omflyttning ske redan den 1 juli 1971. Avsikten var tydligen från början att ärendet skulle Statsrådet påstår nu: ”En uttalad förutsättning har då varit, att arbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att det för statsmakterna föreligger full handlingsfrihet i valet mellan ny och oförändrad organisation.” Men från personalens synpunkt har det som förekommit på planeringsområdet vållat både irritation och ovisshet. Det tror jag att även statsrådet är medveten om. Om nu riksdagen skulle säga nej till det förslag till omorganisation som skall komma, har ju hela det planeringsarbete som skett endast haft till uppgift att irritera och skapa oro. Därför anser jag att detta SJ:s agerande i denna fråga var mycket anmärkningsvärt. När så småningom beskedet kom att propositionen inte skulle framläggas i vår utan vid en senare tidpunkt, var det naturligt om personalen i Växjö frågade sig om detta skulle innebära att ett eventuellt beslut i höst skulle komma att medföra en omorganisation och att man fick flytta redan den 1 januari 1972. Det skulle betyda att personalen fick mycket kort tid på sig att flytta till annan ort. Enligt samstämmiga uppgifter i lokalpressen har SJ-ledningen vid ett möte i Växjö upplyst om att propositionen skjutits till hösten på grund av vissa gruppers agerande och spring i kanslihusets korridorer. Nu säger statsrådet apropå propositionens framläggande vid en senare tidpunkt än den som tidigare aviserats att detta fördröjande bör vara ett ”skäl för att genom en långt driven förberedande personalplanering undvika att personalen — — — under ytterligare viss tid därefter skall känna ovisshet om sin placering i den nya organisationen”. Jag tar detta statsrådets uttalande som ett understrykande av att det är personalplaneringen som har orsakat ett fördröjande av propositionen och inte SJ-personalens aktivitet i den här frågan. Men kvar står dock ovissheten för personalen fram till den dag då beslutet är fattat. De som exempelvis har egna fastigheter kan ju inte börja sälja dessa förrän de fått ett definitivt besked. Jag vill också säga ett par ord angående SJ-personalens aktivitet i denna fråga. Det är riktigt att personalen på Växjökontoret varit aktiv. Tillsammans med länsmyndigheterna i Växjö, länets landsting och Växjö kommun har personalen gjort uppvaktningar i Stockholm, men det är den i sin fulla rätt att göra. Det skulle ha varit märkligt om de anställda varit passiva i den här frågan, och jag vill ge uttryck åt den meningen att de har sin självklara rätt dels såsom anställda i företaget, dels såsom samhällsmedborgare och representanter för den bygd de verkar i att hävda sin uppfattning, även om detta inte skulle passa in i SJ-ledningens mönster. Jag vill också tillbakavisa eventuella påståenden om att SJ-personalen agerat i egen sak när det gäller detta spörsmål. Man har bedömt frågan utifrån det förhållandet att det av SJ framlagda förslaget allvarligt kommer att försämra servicen i sydöstregionen, eftersom hela denna region faller utanför den tolvmilsradie, vilken antas utgöra det avstånd inom vilket en snabb närkontakt med marknaden kan upprätthållas. Som stöd härför vill jag citera vad statskontoret framhållit i sitt yttrande över förslaget: ”Enligt statskontorets uppfattning bör en organisationsöversyn grun das på noggranna analyser av olika intressenters krav på verksamheten. Personalgrupperna är att betrakta som en typ av intressenter. Andra är i SJ:s fall resenärer, befraktare, leverantörer, statsmakterna, de delar av den centrala statsförvaltningen som bevakar lokaliseringsfrågor, näringspolitiska frågor, hamnfrågor, vägfrågor, miljöfrågor m.fl. samt län och kommuner. Tillsammans formar dessa intressenters krav SJ:s miljö.” Jag vill framhålla att detta ligger bakom aktiviteten från Växjöområdet och dem som arbetar på den här platsen. Man har som sagt sett frågan från näringslivets synpunkt, eftersom den föreslagna ändringen av distriktsindelningen allvarligt skulle försvaga sydöstregionen. Till slut vill jag, herr talman, fråga statsrådet om han anser att det föreliggande förslaget är tillfredsställande för sydöstregionen från näringsgeografiska synpunkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, ett svar som jag uppfattar som mycket positivt och helt tillfredsställande. Min fråga var föranledd av generaldirektör Petersons framträdande i Växjö den 5 maj, då generaldirektören framhöll att SJ-ledningen, om nu riksdagen skulle fatta ett beslut om omorganisation under höstriksdagen, ändå är fast besluten att genomföra distriktsindragningen redan vid årsskiftet 1971—1972. Ett sådan uttalande både oroar och väcker förstämning bland den berörda personalen, som ju under sådana omständigheter skulle ha bara några veckor på sig att plocka ihop sina tillhörigheter och flytta till den nya stationeringsorten, vilket naturligtvis för personalens del är helt orimligt. Jag är glad över att jag ställde den här frågan till statsrådet Norling.

Osäkerhet synes fortfarande råda inom departementet om det skall bli någon distriktsindragning i Växjö. Jag hoppas för min del att SJ och departementet skall finna en kostnadsbesparande åtgärd inom den nuvarande organisationen så att vi får behålla distriktskontoret i Växjö. Men den saken kanske jag kan få återkomma till. Jag tolkar statsrådets svar på det sättet att om det skulle fattas ett beslut som innebär indragning av distriktskontoret i Växjö, så kan detta icke ske förrän tidigast den 1 juli 1972. Statsrådets svar var därför klarläggande för den berörda personalen.

Herr talman! Jag har också med stort intresse tagit del av statsrådets svar, Ett av de distrikt som enligt utredningen hotas av indragning är SJ:s distrikt i Umeå, och jag känner därför anledning att säga några få ord. Redan tidigare har jag tagit del av alla handlingar som rör denna fråga, och jag har talat med kommunikationsministern om saken. Starka invändningar har rests också från den norra regionen, från länet och staden Umeå. Därför var det chockerande när vi fick TT-meddelandet för någon vecka sedan att omorganisationen skulle ske och att varslet kunde förutses bli kort för den personal det gällde. När det var generaldirektören för SJ som talade mottog man meddelandet med en känsla av att detta verkligen var någonting som skulle komma att ske — att det var ofrånkomligt. Samtidigt blev man inte så viss att man kunde säga sig, att nu säljer jag huset i vår när det är en bra tid att sälja, utan man måste ändå vara tveksam om man verkligen skulle bli tvungen att flytta. Oron finns fortfarande kvar. Jag vill betona att jag strukit under ordet eventuellt i den mening i interpellationssvaret till herr Gustavsson som börjar med orden: ”Ett eventuellt genomförande av en omorganisation — — —”. Det ger mig hopp. Bästa sättet att lösa personalproblem är ju att inte företa omorganisationen. Av här berörda distrikt känner jag bäst till Umeådistriktet och just det bör vara kvar med tanke på de stora avstånden, En blick på kartan säger hur långt det blir till Sundsvall eller upp till Luleå. Servicen får vi inte glömma. När det gäller Norrland är det alltid en katastrof att ta bort något, ty det är så svårt att ge något annat i stället. När statsmakterna sysslar med norrländska frågor måste de verkligen tänka på att det finns anledning att tveka särskilt länge innan man inskränker en verksamhet. Det påstås att SJ skall göra vinst på den här indragningen, men jag efterlyser helhetssynen, SJ:s vinst bör vägas mot landets alla affärer — statens övriga verksamhet. Vi får inte betrakta SJ som en så fristående del av samhällsapparaten eller av statens affärsverksamhet att man inte bör inväga även andra saker när det gäller att ta ställning till att dra in någonting. Det står i interpellationssvaret att man skall undvika att under ytterligare viss tid låta personalen känna osäkerhet om sin placering i den nya organisationen, Det finns emellertid enligt min mening ingenting som talar för att man sökt motverka en sådan oro — den har tvärtom förstärkts. Jag känner stark oro för min landsdel, och jag känner oro inte bara för SJ:s personal utan också för SJ:s kunder, godstransporterna och hela näringslivet. Jag är inte övertygad om att den nuvarande organisationen i längden kommer att bli ett minus för SJ:s affärsverksamhet i Norrland. Jag tror att man behöver närhet till dem som skall beställa godsvagnar eller ordna resor av olika slag. Därför är jag inte övertygad om att det blir en vinst i det långa loppet om distriktskansliet i Umeå indrages. Samtidigt hyser jag naturligtvis först och främst oro för personalen. Förr har flera av dem flyttats både en och två gånger. De har byggt hus, de har rotats. Nu är frågan om de skall ge sig i väg igen. Jag ger kommunikationsministern rätt i att man har talat med personalorganisationen. Jag har också haft tillgång till och läst deras papper. Men jag känner också många av dessa människor personligen och har kontakt med dem nästan dagligen, De förefaller fortfarande vara mycket frågande inför värdet av den omorganisation som förutsägs skola ske.

Herr talman! Av naturliga skäl tänker jag inte i denna debatt gå in på frågan om det riktiga i denna omorganisation. Den diskussionen skall vi givetvis spara till den dag då vi har regeringens förslag liggande på riksdagens bord.

Men vi får som sagt återkomma till det vid den tidpunkt då propositionen ligger på riksdagens bord. Vad som däremot kan vara värt att något uppehålla sig vid är väl herr Gustavssons i Alvesta diskussion om personalorganisationernas engagemang och detta att man vid SJ inte skulle få göra någonting i förberedande syfte förrän riksdagen har fattat sitt beslut. Jag har av egen erfarenhet möjlighet att här tala om hur det åtminstone vid SJ under alla gångna år efter kriget har gått till. SJ-folket är ett tåligt släkte. Man har efter andra världskriget rationaliserat bort tiotusentals man vid SJ. Jag kan inte ange den exakta siffran men tror mig kunna säga att det snarare är över än under 20 000 personer som har rationaliserats bort under den sista 20-årsperioden. Det innebär att man varje år rationaliserar bort över 1 000 människor. Det innebär också att man bland personalorganisationerna är klart medveten om det väsentliga i att alltid ”ligga före verkligheten”. Jag hade själv tillfälle att under tio år i dåvarande Järnvägsmannaförbundet delta som facklig förhandlare med SJ när det gällde rationaliseringen från mitten av 1950-talet till mitten av 1960-talet och kan därför intyga personalens allmänna intresse åtminstone vid den tiden att man hela tiden skulle ligga ett steg före när man visste att någonting var på gång — och det var alltid någonting på gång vid SJ. Det är ett faktum att personalorganisationerna ville ha det på detta sätt, och detta har inte förändrats fram till nu. I förarbetena till detta förslag har också alla personalorganisationerna utan undantag deltagit. Man har även vid uppvaktningar hos mig från alla håll konstaterat det riktiga och viktiga i att man har fått vara med i arbetsgrupper tillsammans med SJ vid utarbetandet av förslaget.

Jag nämner detta bara för att vi i denna diskussion skall vara klara över att här inte råder någon som helst konflikt mellan de anställdas intressen och verket i det sammanhanget. Man kan inte heller säga, som herr Gustavsson i Alvesta gjorde, att SJ skulle ha tänkt sig att från början undanhålla riksdagen denna fråga. Det är inte ens konstitutionellt möjligt att göra det. Skulle SJ över huvud taget ha haft en sådan tanke, föll den alltså på att det är riksdagens och ingen annans sak att avgöra en sådan här omorganisation. Sådana har tidigare förekommit även inom andra statliga affärsverk. Vi hade för några år sedan en liknande omorganisation vid SJ, en annan har genomförts vid televerket och så har skett även vid andra verk. Omorganisationerna har hela tiden byggt på att man skulle ha ett intimt samarbete med personalorganisationerna, som i god tid skulle få informationer och ha möjlighet att förhandla både för den personal som skulle förflyttas och i samband med andra planerade förändringar. Jag menar således att det förberedelsearbete som herr Gustavsson nu slår ner på och tycker att man skulle vänta med är alldeles omöjligt att uppskjuta. Då går man emot personalens egen uppfattning om hur det bör gå till, och jag tror väl inte att herr Gustavsson vill att man skall gå direkt mot personalens intressen,

Herr talman! I varje fall har inte dessa så långt gående förberedelser stöd från den personal som är berörd av dem nere i Växjö. Vidare har jag inte sagt att det inte skulle förekomma rationaliseringar inom SJ. Vi är överens om att sådana är riktiga. Vad jag sagt är att jag i denna fråga, som riksdagen skall ta ställning till, anser det felaktigt att man genomför så långt gående personalplaneringar innan riksdagen har fattat beslutet. Jag gav också i mitt förra anförande uttryck för den uppfattningen att det sannolikt var avsikten att det här skulle föreläggas riksdagen.

Jag vill än en gång hävda just den uppfattningen att det här planerandet har skapat en mycket stor oro bland den personal som är berörd, Jag vill återigen slå fast att det hade varit riktigt att riksdagen först hade fått fatta beslutet och att personalplaneringen hade kommit därefter.

Herr talman!

Det var ju glädjande att höra statsrådet här säga att personalorganisationerna är välkomna till kanslihuset med uppvaktningar.

Herr talman! Bortsett från att herr Gustavsson i Alvesta alldeles på egen hand borde veta att en sådan här fråga måste föreläggas riksdagen före avgörande vill jag bara kommentera den skrivelse som jag tillställde SJ den 28 december 1970 och som herr Gustavsson citerade ur.

Det har sedermera av kända skäl också kommit att bli en tidpunkt som får skjutas fram i tiden. Det var således inte något annat än ett besked till SJ om hur man i departementet vid den tidpunkten såg på ikraftträdandedatum.

Det måste också sägas ifrån att det här inte bara är en fråga om att lagom överslätande konstatera att för varje dag vi kan skjuta omorganisationen framåt i tiden har vi gjort personalen en tjänst. Det är inte på det viset. Den uppvaktning som nu är aviserad har såvitt jag har fått klart för mig just i uppdrag att bl.a. uttala besvikelse över förskjutningen i tiden,
Herr talman! Jag är mycket förvånad över statsrådets senaste inlägg. Han försöker vända på hela problemet och framställa saken så att det är jag som agerar mot personalen. Men har inte statsrådet följt debatten och själv mött personalrepresentanter från Växjö som hävdat de uppfattningar jag har framfört här? De har blivit tillrättavisade av högsta SJ-ledningen och uppmanats att inte springa runt i kanslihuset, därför att det är detta som gjort att saken har fördröjts. Det är, som sagt, mycket förvånande att statsrådet försöker vända på den här frågan.

Jag har alltså refererat de centrala organisationernas uppfattning.
Herr talman! Jag är medveten om att statsrådet mycket väl känner till de stora möten mellan personal och SJ-ledning som ägt rum i Växjö och de synpunkter som framförts från personalen där, Jag hänvisar än en gång till den ledare i personaltidningen som jag citerade och till den uppvaktning som personal från Växjö har gjort hos kommunikationsministern.

Herr talman! Mer än 3 000 kilometer järnväg i detta land hotas av nedläggning, antingen genom att förslag om nedläggning redan finns hos regeringen för avgörande eller genom utredningar som pågår inom statens järnvägar. Det är ungefär 25 procent av hela den totala banlängden i landet. Det är klart att folket som bor i de trakter där nedläggningar hotar är oroat.

Om vi tar ett annat område när det gäller trafikpolitiken, nämligen vägarna, finner vi att anslagen i år ligger ungefär 300 miljoner kronor under det minimialternativ som Vägplan 70 angav, denna vägplan som utarbetades under ordförandeskap av förre kommunikationsministern Skoglund. Det är klart att det därför förekommer en stark kritik ute i landet mot transportpolitiken och transportförsörjningen. Det vore egendomligt annars, Den kritiken har också kommit till synes här i riksdagen genom det förhållandet att vi i detta betänkande nr 6 som angår trafikpolitiken har att behandla inte mindre än 24 olika motioner som begär åtgärder av olika slag på trafikpolitikens område, Det är en stor ökning. 1969 hade vi 11 motioner, och vi hade 10 motioner 1970. I år har vi mer än en fördubbling av antalet motioner, Det säger en del om det växande missnöjet. Kritiken riktar sig ofta mot 1963 års trafikpolitiska beslut som sådant. Man resonerar så här, att om det nu finns så många brister, måste det vara fel på beslutet. I några av motionerna finns ett krav på upprivandet av 1963 års beslut. Detta krav finns också i den reservation som avgivits av vänsterpartiet kommunisternas representant i utskottet. Men samtliga de fyra stora partierna som är representerade i utskottet är eniga om att de i allt väsentligt kan ansluta sig till 1963 års trafikbesluts grundläggande principer. Vi vill sannerligen inte ha tillbaka de detaljregleringar som fanns under tiden före 1963, då det t.ex. var förbjudet att ta med en arbetskamrat i bilen till arbetet och låta honom betala sin del av kostnaden. Vi vill alls inte komma tillbaka till en detaljreglering av det slag som fanns före 1963. Men det innebär inte att dessa fyra partier är nöjda med de nuvarande förhållandena, I detta hänseende har det skett en mycket intressant förändring från november förra året. I november förra året när vi sist debatterade trafikpolitiken i den gamla andra kammaren var det inget parti som på det stadiet ville göra en framställning till regeringen. Nu vill samtliga partier begära nya åtgärder av regeringen genom skrivelse till Kungl. Maj:t. Vad vi skiljer oss i är frågan om vilka åtgärder som bör vidtas; att åtgärder skall vidtas är alla överens om. Vad är nu anledningen till att det råder en så bred uppslutning bakom huvudprinciperna i 1963 års beslut? Ja, det är att beslutet inte bara innebär att varje trafikgren i princip skall svara för sina kostnader, att det skall råda konkurrens på lika villkor mellan de olika trafikgrenarna, utan också att det sägs ifrån att målet för trafikpolitiken skall vara att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader. Det är enligt min uppfattning inte principerna det är fel på utan tillämpningen. Det är omöjligt att i ett så här stort ämne försöka göra någon bred översikt över trafikpolitikens problem. Jag skall därför ta ett par exempel som kan belysa de svårigheter som finns. Nr 85 Det har blossat upp en stor diskussion om vägtrafikens kostnadsan = Torsdagen den svar. I sin bok Den ofärdiga trafikpolitiken har Sten Westerberg sagt att — 13 maj 1971 de kostnader som bilismen orsakar samhället egentligen är 1 miljard kronor större än vad som nu kommer in skattevägen och att därför de skatter som drabbar bilismen borde höjas med 25 procent. Men han har inte stått oemotsagd. I en debatt i samband med en transportmässa nyligen, Transport 71, kritiserade Svenska vägföreningens direktör Arnold Torell dessa beräkningar. Jag har låtit riksdagens upplysningstjänst kontrollera de beräkningar som Vägföreningens direktör gjorde. Man har där funnit att de i allt väsentligt är korrekta; egentligen skulle Torell ha tagit upp ytterligare 21 miljoner kronor till sin fördel, men det är ju småsaker i detta sammanhang. Torell påpekade i debatten att under budgetåret 1971/72 tar staten in 4 939 miljoner kronor från bilismen — då är givetvis inte momsen på bilar inräknad. De statliga utgifterna för vägar, trafiksäkerhet, bidrag till olönsamma busslinjer osv. utgör bara 2 646 miljoner kronor, Staten tar alltså in 4 939 miljoner kronor och ger ut 2 646 miljoner kronor. Något motiv för ökade statliga skatter på bilismen kan inte finnas eftersom staten tar in över 2 000 miljoner kronor mer än den ger ut för dessa ändamål. Om det var så att finansminister Sträng kände stor glädje över Sten Westerbergs bok och trodde att han skulle kunna få motiv för att ta in ytterligare 1 miljard kronor i statsinkomster, blev han alltså besviken, Nu finns det andra kostnader för bilismen. Statens, kommunernas och de enskildas utgifter för vägar osv. uppgår till ungefär 1,4 miljarder kronor. Om vi räknar in dem kommer vi till en utgift för bilismen för stat, kommuner och enskilda på 4 miljarder kronor. Men man tar alltså fortfarande ut 900 miljoner kronor mer i skatt än vad som går ut till de samlade statliga och kommunala utgifter som har direkt med bilismen att göra. Nu finns det en faktor till, nämligen trafikolyckorna. Deras samhällsekonomiska kostnader vet man inte så mycket om, men man har beräknat att de skulle utgöra minst 2,5 miljarder kronor. Vi får tillfälle att diskutera den saken närmare om någon vecka, när vi skall ta upp trafiksäkerhetsfrågorna till debatt i riksdagen. Men från 2,5 miljarder kronor räknar Westerberg av ungefär 1 miljard kronor som betalas in i försäkringspremier. Bilismen skulle alltså enligt detta något korrigerade räknestycke ”bli skyldig” ca 0,5 miljarder kronor, alltså hälften så mycket som Westerberg säger. Nu finns det också andra kostnader. Man kan räkna in miljökostnader; dem har varken Torell eller Westerberg med i kalkylen, men det bör ju övervägas. Men även om man skulle komma fram till den kalkylen att det är 500 miljoner som fattas per år, så är det inte alls säkert att de i sin helhet skall betalas av bilismen. När man i en sådan här kalkyl för in de samhällsekonomiska kostnaderna och går utöver det rent företagsekonomiska begreppet, måste man ju fråga sig om inte mot detta kan ställas någon nytta som bilismen gör samhället och som inte finns med i kalkylen. Dessutom kan man alltid diskutera om samtliga kostnader för olycksfall skall 33 betalas av bilarna. Bilisterna vållar inte samtliga trafikolyckor.

Är det inte ganska egendomligt att man så lång tid efteråt inte vet vad bilismens och vägtrafikens kostnader är? Man tillsatte en utredning för det här ändamålet år 1966. Den har ännu inte kommit fram till ens några preliminära slutsatser, och den kan inte säga när den blir färdig med sitt arbete. Utredningens nye ordförande har gjort en föredragning inför trafikutskottet och meddelat att man ännu inte haft några diskussioner i utredningen om de problem som jag här har berört. Man kan alltså inte på 1 000 miljoner kronor när ange de kostnader som vägtrafiken har och som bör bäras av bilismen, Westerbergs bok är ett mycket intressant och värdefullt bidrag till debatten, men den innebär ju inte att frågan är löst. Det är därför, herr talman, jag tycket det är angeläget att vägkostnadsutredningen forcerar sitt arbete, får en tidsplan för färdigställandet av arbetet och får en sekreterare som helt kan ägna sig åt utredningen. Det har ännu inte varit fallet under de över fem år som utredningen har arbetat.

Jag har utförligt uppehållit mig vid den här frågan därför att jag tycker att den ger en god belysning av de svårigheter som den nuvarande trafikpolitiken brottas med. Jag skall nu ta ett annat problem, som jag nämnde inledningsvis, nämligen järnvägsnedläggningarna. Men låt mig innan jag går in på det, herr talman, bara säga ett par ord beträffande trafikutskottets betänkande nr 5 som vi behandlar i det här sammanhanget. Det betänkandet gäller nedskrivning av SJ: statskapital och befrielse från en del pensionskostnader som SJ företagsekonomiskt inte bör bära, Det har rått enighet i utskottet om att detta är en bra åtgärd, och utskottet har enhälligt tillstyrkt det. Man får emellertid inte överdriva betydelsen av denna åtgärd i praktiken. Det är en bokföringsmässig städning i första hand. Om vi nedskriver det kapital på vilket man kräver förräntning med 1 000 miljoner kronor innebär inte det att SJ får några pengar, men det har som sagt en viss betydelse, och på den punkten är vi Nr 85 enhälliga. Torsdagen den Men låt mig nu ta upp frågan om järnvägsnedläggningarna. För 13 maj 1971 närvarande är det bara 45 procent av järnvägsnätet som kan räkas osm Z— — lönsamt och på denna del — mindre än halva järnvägsnätet — går 93 Den statliga trafikprocent av trafiken. Staten betalar emellertid en kollektivbiljett på cirka politiken m.m. en kvarts miljard kronor för de delar av det olönsamma järnvägsnätet där ma.

Om den blir negativ föreslår SJ nedläggning efter samråd med olika myndigheter och organ. Jag tycker att det är alldeles riktigt att SJ gör en sådan kalkyl från företagsekonomiska utgångspunkter. Jag tillhör inte dem som kritiserar statens järnvägar för att man gör en företagsekonomisk kalkyl för de olika bandelarna, Jag tror att det är mycket bra, därför att på det sättet får man en mätare på effektiviteten inom verksamheten. Jag vill emellertid säga att principerna för dessa kalkyler kan diskuteras. Jag tror för min del att den företagsekonomiska kalkylmetodiken behöver ses över och jag antar att utskottsmajoriteten delar den uppfattningen.

Regeringen har förbehållit sig rätten att besluta om nedläggningarna, därför att man skall kunna ta med också dessa andra faktorer i bilden. Den tanken ligger för övrigt redan i 1963 års beslut. Jag menar givetvis inte att man skall resa motstånd mot varje järnvägsnedläggning. Det vore felaktigt. Om en bandel uppenbart är mycket olönsam och man kan ordna en fullt tillfredsställande ersättningstrafik på längre sikt är det klart att en nedläggning av järnvägen kan komma i fråga. Men det som är angeläget är att beslut fattas först sedan man bedömt frågan inte bara från företagsekonomiska utan också från sociala, regionalpolitiska och samhällsekonomiska synpunkter. Oron i många kretsar inför nedläggningarna beror i första hand på att några grunder, efter vilka beslut fattas av regeringen i dessa fall, inte har redovisats och att ersättningstrafiken har en tendens att försvinna efter en tid — när rälsen är uppbruten och beslutet om nedläggning inte kan ändras. Jag tror att utskottets ledamöter är helt överens om att man skall iaktta stor försiktighet när det gäller järnvägsnedläggningar, men jag vill för min del lägga till att det är nödvändigt att vi snarast får mer utarbetade riktlinjer på detta område. Herr talman! Om kommunikationerna i allmänhet är samhällets strykpojke är busstrafiken det i särskilt hög grad. Också här har vi en utredning som hållit på en orimligt lång tid och som stått i vägen för vettiga beslut. För olönsamma järnvägar finns det ett anslag på ca en 35 kvarts miljard, för olönsamma busslinjer bara 12 miljoner, Vi hade väntat ett förslag till förbättring vid årets riksdag. Nu hoppas jag att kommunikationsministern kan bekräfta att ett sådant förslag kommer nästa år. Det har trafikutskottet enhälligt begärt. Det vore värdefullt att få en bekräftelse på att det också kommer ett sådant förslag. Busstrafiken befinner sig i en akut krissituation, där omedelbara åtgärder är nödvändiga, men det behövs också en mera långsiktig planering. Herr talman! Jag har bara nämnt några exempel på områden där det är angeläget att få en översyn av trafikpolitiken till stånd. Det är ju inte på något sätt anmärkningsvärt att en sådan översyn är nödvändig. Det har hänt så oerhört mycket i samhället sedan år 1963, då det här beslutet fattades, Vi har sett en explosionsartad utveckling av bilismen. En helt ny syn på regionalpolitiken håller på att växa fram, delvis föranledd av den kraftiga omstruktureringen i samhället.

Enligt folkpartiets och centerpartiets partimotioner bör en parlamentarisk kommitté få i uppdrag att företa en översyn av trafikpolitiken och framlägga de förslag som kan föranledas av det. Utskottsmajoriteten har i stället valt att låta den trafikpolitiska delegationen få ett utvidgat mandat och viss ändring i sammansättningen, Delegationen skulle få till uppgift att utvärdera och följa upp de trafikpolitiska åtgärderna, aktivt medverka i en samordning av utredningsarbetet och överväga behovet av ytterligare åtgärder, Delegationen skall också kunna avge förslag till Kungl. Maj:t. Herr talman! Jag anser att den trafikpolitiska delegationen har en viktig uppgift att fylla. Den har en allsidig sammansättning och den bör fortsätta sin verksamhet — gärna vara litet mer aktiv än tidigare. Jag har emellertid kommit till den övertygelsen att det inte är lämpligt att ytterligare belasta den med det uppdrag som det här är fråga om. Skall en översyn av fullföljandet av 1963 års trafikpolitiska målsättning äga rum skulle det behövas en så markant förändring av delegationens uppgifter, att det ursprungliga syftet med tillsättandet av delegationen inte skulle kunna uppfyllas.

Då menar vi reservanter att den lämpliga tidpunkten för att tillsätta denna utredning är just nu. En utredning skall komma till stånd; jag förutsätter att kommunikationsministern där uppfyller sin företrädares löfte, Det tar alltid tid för en utredning att komma i gång — det har vi många erfarenheter av. Den behöver en ganska lång tid för förberedelsearbete — och det vore lämpligt att tillsätta denna utredning nu.

Den statliga trafik Det är med den motiveringen, herr talman, som jag yrkar bifall till — Politiken m.m. reservationen 2 a, som herr Sellgren och jag har avgivit. Jag vill också yrka bifall till reservationen 3 utan att här ange några motiveringar för detta; herr Sellgren avser att i sitt anförande ta upp bl.a. den punkten. Sedan vill jag avslutningsvis säga några ord om vårt förslag om ett forskningsoch utvecklingsbolag för kollektivtrafikteknik, ägt gemensamt av stat, intresserade kommuner och industrier. Det är oerhört viktigt att vi i våra bekymmer över dagens trafikproblem inte glömmer bort de krav som framtiden kommer att ställa.

Jag tycker att detta är ett område som lämpar sig särskilt väl för samarbete mellan statliga, privata och kommunala intressen. Utskottsmajoriteten har varit mycket positiv till förslaget. Svenska utvecklings AB — ett statligt företag — har också en positiv inställning till tanken, enligt den promemoria som utskottet har fått ta del av och som även redovisas i utskottets betänkande. När vi från folkpartihåll har valt att reservera oss och begära en skrivelse till Kungl. Maj:t är det bara för att vi menar att denna fråga är så viktig att vi vill understryka dess vikt ytterligare genom att bringa den till Kungl. Maj:ts kännedom. Även denna fråga kommer emellertid från vårt håll att närmare behandlas av herr Sellgren. Jag skall därför inte säga mer på den punkten utan yrkar bifall också till reservationen 4.

Herr talman! I sitt betänkande har trafikutskottet i allt väsentligt kunnat ansluta sig till de för 1963 års trafikbeslut grundläggande principerna. Man vill ge landets olika delar en tillfredsställande transportförsörjning i former som även tillgodoser kraven på effektivitet och 37 kostnadsansvar hos trafikföretagen. Det sistnämnda får anses vara ett understrykande av att man anser tillämpningen av 1963 års beslut vara en förutsättning för en förbättring av trafikpolitiken i den riktning som anges i utskottets betänkande. Detsamma gäller också folkpartireservationen, vilket har framgått av herr Gustafsons i Göteborg inlägg. Inte minst de många motionerna till årets riksdag vittnar om det stora intresse som trafikpolitikens utformning här i landet omfattas med.

SJ:s taxepolitik har också kritiserats, och man har från många håll menat att de statliga trafikföretagen inte skall drivas utifrån företagsekonomiska grunder, Det har alltså funnits en stark opinion mot 1963 års trafikpolitiska beslut som ett väsentligt inslag i den intensiva trafikdebatt som ägt rum. Vi har ju också exempel på att ledamöter av riksdagen, som varit med om att fatta detta beslut, efteråt har sagt att om de hade vetat vad beslutet innebar så skulle de inte röstat på det sättet. Och hos allmänheten finns det tydligen en ganska spridd uppfattning om att riktlinjerna för 1963 års beslut borde omprövas eller i varje fall överses för att man skall kunna åstadkomma en korrigering av de resultat som beslutet lett till. I 1963 års beslut angavs målsättningen vara en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar. Nu har det väl blivit uppenbart att man inte lyckats med detta, och det är väl också här som kritiken starkast skjutit in sig, vilket framgår av de många motionerna. Det har framhållits i motioner från alla partier — det kan jag nog påstå — att hänsyn bör tas till sociala, näringsoch lokaliseringspolitiska behov, att totala samhällsekonomiska bedömningar bör göras osv. Det enligt min uppfattning anmärkningsvärda är att även de som säger sig acceptera 1963 års beslut — vars bärande principer ju är kravet på kostnadsansvar, lönsamhet och fri konkurrens trafikföretagen emellan — nu förespråkar ingripanden i dessa principer vid trafikpolitikens fortsatta utformning. Det har anförts att felet med 1963 års beslut inte är beslutet som sådant utan tillämpningen av detsamma. Härvid har främst åberopats det förhållandet, att bilismen inte betalar de kostnader den förorsakar samhället, vilket bl.a. bringat SJ i ett ogynnsamt konkurrensförhållande, Men det har också påpekats, att intentionerna från 1963 års beslut beträffande lastbilstrafiken inte heller har uppfyllts; genomförandet av den s.k. tredje etappen har ju uppskjutits, vilken skulle innebära fritt fram för lastbilsoch traktortågstrafiken. Det är således förutsättningarna för förverkligandet av en verkligt fri konkurrens som inte har realiserats, och det är dessa som måste realiseras för att man skall kunna tala om en riktig tillämpning av 1963 års beslut. I vår motion till årets riksdag har vi dragit den slutsatsen, att en genomgripande omprövning av riktlinjerna för trafikpolitiken och där med av 1963 års beslut är nödvändig för att åstadkomma de resultat som efterlyses från olika håll. Det kan inte bara vara i tillämpningarna av beslutet som det brister, en omprövning måste som sagt väsentligt gälla riktlinjerna som sådana. Vi utgår ifrån att befolkningens och de olika landsdelarnas försörjning med goda kommunikationer i första hand måste vara en samhällelig angelägenhet. Trafikpolitikens utformning måste vara inriktad på att främja regionalpolitiska målsättningar och strävanden, Den måste vara en organisk del av en verklig riksplanering. Sociala hänsynstaganden kan då inte bara ta sig uttryck i att regering och riksdag träder in för att upprätthålla trafiken på vissa olönsamma bandelar eller vidtar andra åtgärder; dessa hänsyn måste också prägla trafikföretagens åtgärder inom respektive trafikområde, Principen om lönsamhetskrav motverkar möjligheterna för dem att ta dessa hänsyn. Ett uttryck för den synen kan man finna i SJ:s remissyttrande över Vägplan 70, där SJ just pekar på det anmärkningsvärda förhållandet, enligt deras sätt att se, att vägplanutredningen i sina prognoser tagit hänsyn till rent samhällsekonomiska behov. Det kommer också till synes i SJ:s egna åtgärder. Både vad gäller nedläggning av bandelar, indragning av tågförbindelser och planering av tågtrafiken i stort gäller att man utgår helt från de företagsekonomiska aspekterna, inte från vad som bäst skulle gagna den bygd man trafikerar.

Vi anser vidare att största möjliga försiktighet bör iakttas vid nedläggandet av bandelar. Herr Gustafson i Göteborg har redan redogjort för SJ:s planer på nedläggning av olika trafiksvaga linjer under de närmaste tre åren liksom för övervägandena inom departementet och de nedläggningsbemyndiganden som redan föreligger. Jag kanske inte skall dra dessa uppgifter igen. Jag vill bara påpeka att det förekommer en ganska omfattande verksamhet på detta område. Jag har fått dessa uppgifter — jag tror att det är samma uppgifter som herr Gustafson i Göteborg återgav — från en uppsats av studerande vid universitetsfilialen i Karlstad, I denna uppsats redovisades en granskning av SJ:s utredning rörande Fryksdalsbanan. Sådana här nedläggningshot skapar stora problem för den lokala befolkningen. I Fryksdalen har hotet om nedläggandet av persontrafiken på Fryksdalsbanan väckt en mycket stark lokal opinion. Men förslag om nedläggning av bandelar har också andra konsekvenser, t.ex. lokaliseringspolitiska. Nedläggning av en järnväg stimulerar naturligtvis inte till lokaliseringar av företag till de områden som berörs. I en del fall har staten åtagit sig att med lokaliseringsstöd och etableringsfrämjande åtgärder stimulera till företagsamhet i dessa områden. Avsikten därmed är väl att nedläggningar av industriföretag och utflyttningen av människor skall motverkas, Men skall industrier och serviceorgan kunna etablera sig fordras godtagbara kommunikationer och godtagbara transportkostnader. SJ:s affärsmässiga principer går enligt min mening stick i stäv mot de lokaliseringspolitiska strävandena. Kvarvarande trafik tvingas ut på många gånger hårt belastade vägar.

Någon sådan har ännu inte kommit till stånd. Det är emellertid alldeles givet att de sociala och samhällsekonomiska bedömningarna i hög grad kommer in i sådana här sammanhang, och det borde vara av intresse att närmare få utrett på vilket sätt en järnvägsnedläggning påverkar bygdens liv i fortsättningen. Nu är det ju klart att om underlaget av resande är mycket svagt och i övrigt inte tillräckligt starka skäl talar för ett upprätthållande av trafiken, så kan en nedläggning inte undvikas.

Den svällande biltrafiken upplevs av allt flera som ett mycket stort problem, Detta gäller särskilt den tunga trafiken, som ju sliter hårt på vägarna men också är till stort hinder för den övriga trafiken. Jag skall här inte gå in på någon statistik över hur bilismens andel i trafikarbetet har ökat. Sådana uträkningar finns i flera av motionerna. Jag vill bara konstatera att alla är väl medvetna om de många problem som följer med en ohämmad utveckling av bilismen, Bilen har naturligtvis kommit för att stanna och det är alldeles klart att den för många människor betyder ofantligt mycket för deras möjligheter till rekreation och omväxling från ett hårt arbete. Det är något som man kanske har anledning att tänka på när det nu talas så mycket om att kräva ut bilismens kostnadsansvar. Jag vill i det sammanhanget erinra om att det övervägande antalet redovisade uträkningar har visat att kostnaden för bilismen med en hel del miljarder kronor överstiger de avgifter bilismen betalar. Samtidigt måste man väl konstatera att bilismen i sig utgör ett oerhört slöseri med kapital. Det talas ibland om tomvagnsdragning när det gäller tåg, men vad skall man säga om det förhållandet att en bil, som i regel är byggd för fyra, fem personer, kanske till 90 procent — jag tar siffran ur luften — används av Nr 85 en person. Torsdagen den Vad vi tycker är nödvändigt är att stimulera den kollektiva trafiken. 13 maj 1971 Därför får man med tillfredsställelse hälsa den utredning som kommunikationsministern har tillsatt och bara hoppas att den skall ge ett snabbt resultat. Inte minst i tätorter och i anslutning till tätorter kommer det orationella draget i bilismen till uttryck, och det är här helt nödvändigt att få till stånd en ändrad utveckling. Denna ter sig ännu angelägnare, om man beaktar de andrahandseffekter som följer med bilismen, såsom trafikolyckor, miljöförstöring osv. Vi tycker därför att det är nödvändigt att styra över trafiken till de kollektiva trafikmedlen, I det sammanhanget bör givetvis alla arbetsresor i tätorterna observeras men också den tunga trafiken som vi anser i större utsträckning bör styras över till järnväg. Vi menar alltså att det i högre grad behövs planering i trafikpolitiken. Med olika åtgärder måste en styrning ske för att åstadkomma det ur samhällelig synvinkel bästa resultatet. För att nå dithän räcker det enligt min uppfattning inte med att via den sittande vägkostnadsutredningen och vad den kan komma att föreslå söka uppnå en konkurrens på mera lika villkor än som i dag gäller. Därmed är inte sagt att man inte skall försöka rätta till något av den ogynnsamma position som SJ befinner sig i gentemot bilismen. Den proposition om nedskrivning av SJs statskapital som vi också skall besluta om i dag är ju för övrigt ett steg på den vägen. Men jag är inte främmande för — och jag tror det finns opinion för detta — att ytterligare öka stödet till SJ. Det kan inte vara rimligt att låta ett stort trafikföretag arbeta under ett starkt lönsamhetskrav och samtidigt ha ett annat förhållande på andra områden. Herr talman! Både i utskottets betänkande och i folkpartireservationen föreslås utredningar som skall överse och komma med förslag till trafikpolitikens fortsatta utformning. Också från vårt håll föreslås en utredning men då givetvis, mot bakgrunden av vad jag tidigare har sagt, med det uppdraget att även se över riktlinjerna för 1963 års trafikpolitiska beslut. Riktlinjerna bör omarbetas med tanke på att man i det trafikpolitiska handlandet skall kunna ta sociala hänsyn samt näringsoch lokaliseringspolitiska hänsyn, I det sammanhanget bör också trafikföretagens möjligheter att agera utifrån sådana utgångspunkter observeras, givetvis vid behov i samverkan med ansvariga myndigheter. Det finns självfallet en hel rad trafikpolitiska problem som jag här inte har berört, men som vi i utskottsdiskussionerna har varit inne på. Jag har mest velat uppmärksamma glesbygdsproblemen i detta sammanhang. Tätorternas trafikproblem växer emellertid även de och här finns det väl utrymme för mera djärva grepp; jag tror att det blir ofrånkomligt med sådana i framtiden. Just här finns det all anledning till forskning för att få fram smidiga och effektiva transportmedel som kan utgöra alternativ till privatbilismen. Trafikpolitiken måste ju utformas med tanke på människorna — och det gäller både dem som skall betjänas av den och dem som på annat sätt är berörda av den, Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 2 bi trafikutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Jag vill beteckna det utskottsbetänkande som i dag föreläggs kammarens ledamöter som den mest glädjande händelsen sedan 1963 års trafikpolitiska beslut fattades. Under de år som förflutit sedan dess har det vuxit fram en kraftig opinion. Den har till en del grundats på dålig vetskap om innebörden av det trafikpolitiska beslutet, men har också haft ett verklighetsunderlag i den försämrade trafikservice som blivit ett faktum på många orter i landet. Herr Glimnér har ju under frågestunden i dag lämnat ett drastiskt exempel på hur nonchalant SJ behandlar nedläggningen av en busslinje. Det är sådana åtgärder som skapar oro och otrygghet. Att trafikpolitiken är i allra högsta grad aktuell Nr 85 visar inte minst dagens debatt där så många talare är anmälda. I och för Torsdagen den sig är detta naturligtvis en spegling av hur medborgarna ute i samhället 13 maj 1971 upplever trafikpolitiken. Det är glädjande att nu i detta utskottsbetänkande finns en majoritets Den statliga trafikskrivning som klart markerar en vilja att hålla fast vid 1963 års beslut = Politiken m.m. men att i dess tillämpning synkronisera trafikpolitiken med 1970-talets samhälle. Jag konstaterar att utskottets majoritet nu betonar nödvändigheten av en effektiv samordning mellan trafikpolitik och regionalpolitik, syftande till en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling i landets olika delar. Utskottets majoritet säger vidare att de väldiga investeringar som krävs på grund av den kraftiga koncentrationen av befolkningen till storstadsregionerna inte får innebära att vägupprustningar i andra delar av landet eftersättes. Dessutom slår utskottet återigen fast att stor försiktighet skall iakttas med ytterligare järnvägsnedläggningar och att, om sådana trots allt måste ske, ersättningstrafik skall ordnas. Utskottet tar också upp frågan om den olönsamma busstrafiken liksom angelägenheten av en samordning mellan järnvägarnas zontaxor och järnvägarnas och postverkets busslinjetaxor.

Jag vill i det sammanhanget erinra om att utskottet betonat nödvändigheten av att trafikplaneringsutredningen som har att göra upp modeller för den regionala trafikplaneringen skall arbeta i nära samverkan med den trafikpolitiska delegationen. Härigenom har utskottets majoritet tillfört trafikplaneringsutredningen betydande sakkunskap och ett forum där trafikplaneringsutredningen kan testa sina förslag, innan den går till ett slutligt ställningstagande. Man kan beklaga att det inte uppnåtts full enighet i utskottet, men bakom utskottet står dock en stark politisk majoritet som visat en vilja att i samförstånd lösa problemen och utvärdera transportpolitiken. Studerar man exempelvis reservationen nr 2 a finner man att den i sak inte innehåller någonting annat än vad utskottets majoritet nu föreslår riksdagen att beslutd Skillnaden är att reservanterna inte tilltror trafikpolitiska delegationen kraft att lösa frågorna utan i stället vill ha en helt parlamentarisk kommitté. Nu säger herr Gustafson i Göteborg att det alltid tar lång tid för en utredning att komma i gång med sitt arbete. Ja, det är en av anledningarna till att vi valt att lägga arbetet på den redan existerande trafikpolitiska delegationen. För centerpartiets del har vi accepterat den trafikpolidska delegationen, trots att vi i en partimotion krävt en parlamentarisk kommitté. Vi har kunnat göra detta, eftersom vi funnit att den trafikpolitiska delegationen nu får ett utökat mandat och direktiv för sitt arbete. Enligt 43 centerpartiets mening är det dessutom en fördel att parlamentariker tillsammans med näringslivets, transportföretagens och arbetstagarnas representanter gemensamt i delegationen nu får försöka att lösa de här frågorna. Det är självklart att vi kommer att följa delegationens arbete med uppmärksamhet. Vad gäller reservation 1 beträffande vägkostnadsutredningen har utskottet påpekat att det är angeläget att denna utredning liksom andra utredningar bedriver sitt arbete med största möjliga skyndsamhet. Reservanterna vill dessutom ha en tidsplan för att utredningen snabbt skall komma fram med sitt resultat. Vägkostnadsutredningen har visserligen arbetat i fem år och kan ännu inte med säkerhet säga när ett slutbetänkande är att vänta, men jag har ett bestämt intryck av att utredningen egentligen inte skulle behöva påskyndas på det sätt som angivits i reservationen. Bilskatteutredningens betänkande från hösten 1969, med titeln Fordonsbeskattningen, har efter vissa justeringar lett fram till ett beslut i riksdagen att omfördela skatterna på den tunga trafiken. Det var kostnadsansvarighetsprinciperna som motiverade detta, och de skatter som bestämdes gjordes beroende av fordonens axeloch boggietryck samt bruttovikt. Man konstaterade hur axeloch boggietryck inverkade på kostnaderna för både vägbyggande och vägunderhåll, och så anpassade riksdagen skatterna därefter. Genom att detta har åstadkommits för de tunga fordonen, alltså för både lastbilar och bussar, har vi enligt min mening redan kommit en bra bit på väg mot ett kostnadsansvar. Det är viktigt vid bedömningen av godstransporter på väg och järnväg. Detta är något som vänsterpartiet kommunisternas företrädare helt tycks bortse ifrån när han i reservation nr 2 b talar om att ”den tunga lastbilstrafiken inte har fått arbeta under ett starkt lönsamhetskrav”. Jag vill inte att vi för bilismen i dess helhet skall undandra oss en seriös diskussion om kostnadsansvar, men jag hävdar att ett gott utredningsmaterial är bättre än ett material som framkommit på ett sådant sätt att det på grund av tidsnöd kan vara behäftat med allvarliga grundfel. Med hänvisning till vad jag sagt om de redan beslutade höjda skatterna för den tyngre trafiken menar jag att det är ingen riksolycka om vägkostnadsutredningen får den tid på sig som den behöver för att lägga fram ett objektivt material, som skall utgöra grunden för en seriös debatt om bilismens kostnadsansvar. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till trafikutskottets betänkande nr 6 i dess helhet.

Herr talman! Jag opponerar mig litet grand när herr Dahlgren säger att opinionen mot trafikpolitiken ute i landet grundats på dålig vetskap om de trafikpolitiska realiteterna, Det kan naturligtvis vara sant till viss del — jag vill inte bestrida påståendet — men jag tror att man skall iaktta en viss försiktighet i detta hänseende. Det är väl också så att ute i landet finns den uppfattningen att de riksdagsmän som var med om att fatta 1963 års beslut inte då kände till vad de egentligen beslutade om. Jag kan ta ett citat ur Vimmerby Tidning från år 1969, där man säger: ”Sanningen är att detta viktiga beslut om trafiken, vägarna och den statliga verksamheten ramlade igenom i riksdagen utan att partierna orkade sätta sig in i de många frågorna. Sedan beslutet väl är fattat så ville inte riksdagsmännen tala om saken — de visste då vilket dumt beslut de varit med om.” Detta är kanske överdrifter, men det finns visst stöd för just den här tanken och för det här påståendet hos de riksdagsmän som själva har sagt att de inte var riktigt klara över vad de fattade beslut om. Bland dem finns, om jag inte misstar mig, också partikamrater till herr Dahlgren. Jag tror alltså att vi skall iaktta en viss försiktighet när det gäller att döma ut den opinion som finns ute i landet beträffande trafikpolitiken, I frågan om att vi inte tagit någon hänsyn till lastbilstrafikens kostnadsansvar i vårt reservationsyttrande vill jag bara peka på att det är en faktor som är mycket svår att komma till rätta med. Jag är väl medveten om att lastbilstrafiken har pålagts ytterligare skatter, men det sägs ju i de seriösa utredningar som redovisas att det är svårt att fastställa arten av just den tunga trafikens kostnadsansvar därför att den sliter vägen mycket hårdare än vad privatbilismen i övrigt gör. Det är alltså ingen lätt fråga.
Herr talman! Herr Dahlgren framhöll vissa målsättningar i trafikpolitiken som var gemensamma för majoriteten, De målsättningar som han nämnde är också gemensamma för oss som står under reservationen 2 a. Vad är det då som skiljer de här aktstyckena åt? Det är för det första att i reservationen 2 a finns på s. 19 en kritik av den nuvarande trafikpolitiken. Väginvesteringarna har inte kunnat ske enligt uppgjorda vägplaner. Väganslagen släpar efter. Indragning av tåg, nedläggning av stationer och bandelar har skett utan att en tillfredsställande ersättningstrafik kunnat ordnas på längre sikt. I fråga om busstrafiken är bristerna särskilt iögonenfallande, Att centerpartiet håller med om detta tvivlar jag inte ett ögonblick på ty det står i centerpartiets partimotion, men jag skulle vilja ställa frågan till utskottets vice ordförande, som också representerar majoriteten: Är herr Mellqvist med på det? Vidare finns i reservationen en begäran om översyn av trafikpolitiken. Att centerpartiet är med om det tvivlar jag inte ett ögonblick på, ty det står i centerpartiets partimotion. Men jag skulle vilja fråga herr Mellqvist: Är herr Mellqvist med på detta? Sedan har vi frågan om vägkostnadsutredningen. Jag tycker faktiskt den är angelägen i ett läge då vi har så motstridiga uppgifter som jag nyss refererat i mitt anförande, Det hade varit synnerligen angeläget att denna utredning hade arbetat med full fart från början och inte under lång tid fått driva omkring utan att ha styrfart ens i arbetet. Nu har den tagit sig samman — det är sant — men jag tror det är viktigt att utredningen verkligen påskyndas och får en tidsplan. Till sist vill jag ta upp frågan om trafikpolitiska delegationen. Man säger att en utredning tar lång tid och att man därför väljer trafikpolitiska delegationen för denna uppgift. Jag anser att den skall fortsätta sitt arbete och även gärna intensifiera det, eftersom det har varit ganska långt mellan sammanträdena den sista tiden. Men vi skall ju enligt vad förutvarande kommunikationsministern sade få en parlamentarisk utredning. Om det tar lång tid för en utredning att sätta i gång, låt den då börja ju förr dess hellre!
Herr talman! Jag vill naturligtvis inte säga till herr Magnusson i Kristinehamn att han inte kan 1963 års trafikpolitiska beslut, men det var ändå så att det beslutet byggde på fri konkurrens, kostnadsansvar och en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar. Vi menar att detta är grundläggande, men att det i tillämpningen inte har följts upp, och vi tror, att vi nu kan åstadkomma det genom majoritetens skrivning här i dag. Jag vill också säga till herr Magnusson i vad gäller fordonsbeskattningen på den tyngre lastbilstrafiken att det ändå är så att ett skogsbilsekipage som tar 40 ton får en ökning av skattebelastningen från 30 000 till 40 000 kronor genom de beskattningar som beslöts förra året. Jag tycker att det är en betydande skattehöjning. Detta täcker in en hel del av det kostnadsansvar som bilismen självklart skall ta, Utredningen om fordonsbeskattningen, som lade grunden till det beslutet, hade en intim kontakt med vägkostnadsutredningen, och det resultat man kom fram till var ett gemensamt arbete. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att jag ju också framhöll att det i sak inte skiljer någonting mellan reservationen 2 och utskottsmajoritetens skrivning. Det är fråga om en gemensam målsättning. Skillnaden var främst att herr Gustafson ville ha en parlamentarisk kommitté i stället för vad som föreslås i majoritetens skrivning. En annan skillnad är naturligtvis också att det finns mer av kritik i folkpartireservationen. Jag har den meningen att man kan framföra kritik i motioner och i debatter men att det i utskottsarbetet är vår skyldighet att försöka göra det bästa möjliga och föra frågorna framåt. I varje fall ser jag det så att jag i utskottet vill föra mitt partis krav framåt genom att åstadkomma en majoritetsskrivning från utskottet. Vad som åstadkommits i utskottet är en kompromiss med dess fördelar och nackdelar, men vi har där kommit fram till en gemensam målsättning som, om trafikpolitiska delegationen blir vad jag tror att den kommer att bli, kan leda till en utvärdering och ett fullföljande av tillämpningen av 1963 års beslut.